Herr talman! Ylva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att flickor under 15 år inte ska tveka att söka sig till hälso och sjukvården för recept på p-piller eller rådgivning. Jag vill först och främst betona vikten av det arbete som våra ungdomsmottagningar och barnmorskor utför. Det är oerhört viktigt att de även i fortsättningen känner sig trygga och bekväma i sina möten med unga människor, liksom med de budskap de förmedlar till ungdomarna. Landets ungdomsmottagningar har nämligen en viktig uppgift i att stötta och erbjuda rådgivning i frågor om sexualitet och samlevnad, bland annat för att förhindra oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner. Det är även viktigt att unga människor har tillgång till korrekt information om de lagar och regler som finns kring sexualitet. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra och utöka tillgången på information om sex och samlevnad. Sjukvårdsrådgivningen har på regeringens uppdrag utvecklat Sveriges första nationella ungdomsmottagning på nätet. UMO invigdes i november förra året, och det är landstingen och kommunerna som står bakom driften. Syftet med UMO är att underlätta för ungdomar att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. Utvecklingen av UMO sker i nära samarbete med Sveriges unga, landets ungdomsmottagningar, skolhälsovården, intresseorganisationer och andra som jobbar med unga. Ett annat regeringsuppdrag handlar om att Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och vägledning för riktade insatser till ungdomar och unga vuxna inom området STI, sexuellt överförbar infektion, inklusive sex och samlevnadsinformationen vid ungdomsmottagningar och liknande verksamheter. Uppdraget ska vara klart i juni i år. Jag vill också säga att regeringen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga vuxna och ungdomar. Arbetet leds av Anders Milton, och arbetet ska vara avslutat senast den 15 juni 2009. Det är ytterst angeläget att flickor i alla åldrar fortsätter att söka sig till hälso och sjukvården för att få rådgivning och stöd i frågor som rör sex och samlevnad. Jag är säker på att personalen på landets ungdomsmottagningar även i fortsättningen kommer att sköta den här uppgiften på ett förtroendeingivande och professionellt sätt. Då Ylva Johansson, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Veronica Palm i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Tack för svaret, socialministern! Också jag har ett stort förtroende för landets ungdomsmottagningar och de barnmorskor som jobbar där, och som också har bra kontakt med skolan. Men jag känner en oro inför det fall som har varit men framför allt inför utvecklingen när det gäller rätten att få korrekt preventivmedelsrådgivning och tillgång till preventivmedel även om man är under 15 år. Jag har fått signaler om att man gör lite olika. Det oroar mig väldigt mycket. Några ungdomsmottagningar vågar inte längre skriva ut preventivmedel till 14-åriga flickor som de vet är sexuellt aktiva utan nekar dem. Några ungdomsmottagningar kräver föräldrarnas underskrift för flickor som är under 15 år. Några ungdomsmottagningar skriver ut. Enbart olikheten när det gäller flickor under 15 år är i sig ett hinder. Det är klart att det är lite jobbigt att över huvud taget ta sig dit och att prata med en annan vuxen. Om man dessutom kräver föräldrarnas underskrift är nog risken överhängande att de inte får det utan att flickorna fortsätter att vara sexuellt aktiva utan att ha tillgång till preventivmedel, som är något som de i lagens mening har rätt till. Det är i sig ett hinder. Det är därför som det är så viktigt att vi har den här debatten och att socialministern får chansen att tydligt ta ställning för 14-åriga flickors rätt till preventivmedel. Det är både för deras skull men också för att kunna ge de barnmorskor och dem som jobbar på ungdomsmottagningarna, skolsystrar och sköterskor i den verksamhet som möter flickorna, stöd i att deras arbete är viktigt och riktigt. Vi vet allihop hur det är på skolgårdar där rykten går. Någon har blivit nekad, någon har hört något eller man har läst i tidningen eller har någon mejlkompis som sagt något. Det i sig är ett problem. Oron, osäkerheten och enbart vetskapen om att någon har blivit nekad gör att ungdomar faktiskt inte går till ungdomsmottagningen när de borde göra det. Därför är socialministerns ställningstagande viktigt, och det är än mer viktigt nu. Jag ser positivt på den utveckling som varit. Även om ungdomsmottagningen på nätet inte än har varit någon succé är det ett sätt att hitta ännu en arena att möta unga människor. Jag vill fortfarande fråga socialministern, och det är än viktigare nu med den nya situation som uppstått: Vad avser ministern att göra för att kunna öka tillgången till och rätten för dessa flickor att få preventivmedel? De ska inte behöva känna oron, och barnmorskorna ska veta att de gör rätt. Även om man är en 14-årig flicka har man rätt att få tillgång till preventivmedel utan föräldrarnas vetskap. Det är en del av tolkningen av barnkonventionens rätt till privatliv för barn. Min fråga kvarstår: Hur avser socialministern att utöka rätten eller möjligheten för barnmorskor att förskriva p-piller även till 14-åriga flickor så att osäkerheten försvinner?
Herr talman! Jag tackar Veronica Palm för frågan. Det som är bakgrunden till detta, och som vi ännu inte har berört i dagens diskussion, är att en åklagare menar att de som skriver ut preventivmedel till flickor som ännu inte har fyllt 15 år borde åtalas för medhjälp till våldtäkt. Han menar att man främjar ett brott, att man därmed skulle vara medansvarig och att den som delar ut preventivmedel till en underårig underlättar för gärningsmannen att fortsätta med övergreppen. Nils Rekke, som är överåklagare hos riksåklagaren, har tagit tydligt avstånd från tankegångarna att det är så lagen ska tolkas. Nils Rekke menar att ett åtal inte skulle ha någon som helst framgång i en domstol. Han menar också att det inte finns någon som helst grund för den oro som barnmorskor och andra kan känna för att de ska bli åtalade för att de skriver ut p-piller till flickor som inte har fyllt 15 år än. Jag kan i den roll jag nu har naturligtvis inte vara den som kväljer dom eller klargör vad som skulle komma att gälla i ett rättsligt fall. Det vet Veronica Palm och alla andra som är samlade här i kammaren. Däremot är det klart att detta aldrig någonsin har varit lagstiftarens intentioner eller tankegångar. Vi menar förstås att man ska fortsätta på det sätt som man har gjort - att vara mycket aktiv i kontakten gentemot ungdomar, att ge de råd som yrkeskunskapen leder fram till och självfallet att skriva ut p-piller på ett sådant sätt att det kan förebygga oönskad graviditet också hos den som är under 15 år. Det finns en rad andra saker som görs och som jag vill nämna i sammanhanget. Socialstyrelsen tittar på frågan och kommer även att titta på rättsläget och lagstiftarens intentioner. Man menar förstås att det måste vara viktigare att skydda unga flickor som redan är sexuellt aktiva mot oönskade graviditeter, och man kommer också att föra ett samtal med riksåklagaren. Det är naturligtvis av stor betydelse att man så snart som möjligt kan sätta punkt för den här diskussionen och att unga tjejer kan känna trygghet i att det som har gällt också gäller för framtiden. Alla de personer som är verksamma inom rådgivning och hälso och sjukvård i övrigt gentemot unga personer ska veta precis vad det är som ska gälla och kommer att gälla framgent.
Herr talman! Det är inte bara Göran Hägglund och jag som är oroade, utan det är framför allt föräldrar, unga flickor och de som jobbar med de unga flickorna. Jag hade förmånen att under en period vara ledamot av Socialstyrelsens nämnd som fattar beslut om abort mellan den 18:e och 22:a veckan. Det var ett ganska jobbigt, men väldigt viktigt uppdrag. Där mötte vi många flickor i 14-, 15 och 16-årsåldern som självfallet skulle ha gjort abort före den 18:e veckan om de bara hade haft möjligheten. Men de klarade inte av de praktiska hinder som låg i vägen. De ville inte berätta för mamma. De vågade inte berätta för pappa. De ville inte berätta för fröken att de behövde gå i väg under skoltid för att ringa den tid som ungdomsmottagningen hade telefontid. Så rann det i väg, och till slut var flickorna i värsta fall också över den 22:a veckan, då en abort inte är laglig. Det är så tonårsflickor fungerar; det är den verklighet vi har att möta. Därför är signalerna så viktiga om att detta är en rättighet och att ungdomsmottagningen har skyldighet att ta flickornas oro på allvar. Jag skulle inte bli förvånad om den utredning som är tillsatt för att minska tonårsaborter kommer att komma fram till att just tillgången till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning är några av de viktigaste sätten att möta men också att bevara den fria aborträtten. Det handlar om att möta tonårsgraviditeter. Internationellt och historiskt ser vi att det är bristen på detta som gör att ofrivilliga tonårsgraviditeter ökar. Jag har full förståelse för och vetskap om att socialministern inte kommenterar enskilda fall. Det är klargörande och bra att vi inte gör det här i kammaren. Detta var ett misstag, och jag tycker att det är bra och tydligt att Rekke har tagit avstånd från det. Jag vill ändå ge socialministern en chans till att stärka dem som möter de här flickorna. Socialministern har nu chansen. Det handlar inte om ändrad lagstiftning eller andra direktiv, för lagstiftningen är tydlig. Men nu får vi signaler om att flickor kommer till ungdomsmottagningarna och att den barnmorska som de möter inte riktigt vet hur hon ska handskas med fallet och därför kräver att få föräldrarnas underskrift för att få skriva ut preventivmedel till en 14-årig flicka. Då är det klart att det behövs ett ökat stöd för de människor som möter tonårsflickorna. Hur kommer ministern att kunna ge det stödet till landets ungdomsmottagningar och barnmorskor i deras yrkesroll? Vilka signaler tänker socialministern ge, och på vilket sätt avser han att visa att det är rätt att inte kräva föräldrarnas tillstånd och att i den mån man anser att det är riktigt förskriva p-piller också till 14-åriga flickor?
Herr talman! Jag tycker att vi har något väldigt spännande och intressant framför oss när Anders Milton så småningom kommer att ha avslutat sitt och arbetsgruppens arbete, som alltså ska vara färdigt inom en och en halv månad. Vi tror oss veta att tillgången på ungdomsmottagningar är en viktig faktor för unga personer när det gäller att komma i kontakt med vuxna personer som inte är de egna föräldrarna, där det ibland kan finnas begränsningar i möjligheten att föra ett öppet samtal. Det handlar om att prata med andra vuxna om svåra frågor som man kanske brottas med för egen del. Ungdomsmottagningen på nätet är ett komplement som startades i slutet av förra året som syftar till att finnas där unga finns. Syftet är också att sänka trösklarna för rådgivning, hjälp och vägledning. I vissa fall handlar det kanske om att slussas vidare. Där finns personer med gedigen utbildning som kan vara trygga bollplank för personer som kan befinna sig i ett utsatt läge. Jag tycker också att det finns skäl att påminna om att landets ungdomsmottagningar i dag i stor utsträckning besöks närmast enbart av unga tjejer. Killarna är ofta frånvarande. Jag tycker att vi har ett problem i och med att killarnas bild av sexualitet och av relationer många gånger inte sätts av trygga vuxna utan av till exempel kommersiella intressen - genom porrfilm och porrtidningar. Där finns en manlig jargong som många gånger leder till ett beteende som vi inte vill ha eller se. Därför är det viktigt att det finns trygga vuxna som kan föra samtalet. Ungdomsmottagningen på nätet är ytterligare ett sätt att försöka nå fler unga killar. Men jag tror att här också fordras att ungdomsmottagningarna arbetar på ett mer aktivt sätt gentemot pojkar för att fånga in deras resonemang så tidigt som möjligt. Jag ser fram emot den utredning som Anders Milton gör, och jag ser med spänning fram emot de olika förslag som utredningen kommer att leda fram till. När det gäller den nu uppkomna situationen kan man hypotetiskt tänka sig en situation där en person gör ett uttalande som inte är särskilt välgrundat men som ändå leder fram till att många inom den verksamhet som det handlar om känner oro: Kan jag göra på det sätt som jag har gjort tidigare? Kan vi agera som grupp på det sätt som vi har funnit vara det bästa och som vi har tolkat är i enlighet med lagstiftning och föreskrifter och våra uppdragsgivare? Det är naturligtvis ytterligt bekymmersamt om sådana situationer inträffar. Därför finns det alla skäl att inom ramen för vad som är möjligt att säga ändå slå fast att lagen är tydlig i det här avseendet och att överåklagaren hos riksåklagaren har varit väldigt tydlig om den möjliga uttolkningen av lagstiftningen. Min rekommendation till alla de betydelsefulla vuxna som finns runt om i Sverige i form av barnmorskor på ungdomsmottagningar eller i andra sammanhang blir naturligtvis att man fortsätter att bedriva sitt betydelsefulla arbete på det sätt som man har gjort tidigare.
Herr talman! Tillgången till ungdomsmottagningar och möjligheten att möta de här vuxna är väldigt viktiga. Även om det sker en hel del utveckling som jag tycker är bra har vi tyvärr också sett en nedgång här. I det landsting som jag kommer ifrån, Stockholms läns landsting, har en hel del ungdomsmottagningar dragits ned eller slagits samman. Det är ett problem i sig när man inte har nära, när man inte har möjlighet att slinka förbi på rasten, utan det krävs ett aktivt ställningstagande. Det krävs att man åker tunnelbana, att man fixar tunnelbanekort och att man tar sig till ungdomsmottagningen. Man kommer kanske hem senare än vad mamma och pappa trodde att man skulle göra. Tillgången och den fysiska närvaron är viktiga. Ungdomsmottagningen på nätet är en möjlighet, men den fysiska närvaron är fortfarande mycket viktig. Vi vet att det är fri abort, ovärderad preventivmedelsupplysning och tillgång till preventivmedel som är det bästa sättet att stävja ofrivilliga tonårsgraviditeter och tonårsaborter. Det visar sig historiskt i Sverige och också internationellt. Antalet tonårsgraviditeter ökade under Bushadministrationen i USA, och det ökade markant under Thatchers regeringstid i Storbritannien därför att man valde att föra en moralkonservativ politik mot tonårsflickor. Jag känner oro för de flickor som inte får de preventivmedel som de har rätt till därför att deras barnmorskor och ungdomsmottagningar inte vet hur de ska agera. Jag känner också oro för de barnmorskor som inte vet vilken möjlighet de har att möta de här flickorna. Då blir min sista fråga: Ska jag tolka socialministerns svar så att han kommer att fortsätta att kommunicera vidare ut till ungdomsmottagningarna och till barnmorskorna vad som är deras skyldighet och deras rättighet i arbetet mot ofrivilliga tonårsgraviditeter?
Herr talman! Jag vill tillföra en aspekt som vi inte har berört här. Det är skolans viktiga roll. Alla barn och ungdomar kommer i kontakt med skolan. Det är självfallet ett bra tillfälle för samtal om de här frågorna och om sådant som många ungdomar funderar på. Vi vet att det oftast inte räcker. Det når inte hela vägen, men det är viktigt att lägga en grund i form av kunskap och skapa en möjlighet till forum för samtal inom ramen för klassrumssituationen och i andra sammanhang. Elevhälsan, det vill säga skolhälsovården, är självfallet också viktig eftersom den möter barn och ungdomar. Utöver det spelar ungdomsmottagningarna en väldigt stor roll. Jag föreställer mig att den utredning som Anders Milton kommer med inte kommer att föreslå att det ska bli färre ungdomsmottagningar utan snarare understryka betydelsen av dem, att de är öppna, att de är inbjudande och att de i bättre utsträckning än hittills också ska nå unga killar. Jag tror att det är betydelsefullt. I de fall oönskade graviditeter uppkommer är det alltid två personer inblandade. Därför måste vi också nå pojkarna för att diskutera de här frågorna. Att skydda sig mot oönskad graviditet kan inte enbart vara en sak för kvinnan utan är självfallet också en sak för mannen. Jag kommer självfallet att fortsätta att föra samtal i alla olika sammanhang om den viktiga roll som ungdomsmottagningarna och deras personal spelar för att skapa trygghet och ökad kunskap hos ungdomar på ett område som många grubblar över.